Herr talman! Jag fick ett intryck av att utskottets värderade ordförande är något bekymrad över utvecklingen och att bekymren närmast återfaller på att underlaget för majoritetens skrivning är litet smalt och bräckligt. Så till vida förstår jag hans bekymmer. När jag i mitt första inlägg ifrågasatte hur de inledande överläggningarna hade utformats, var det inte en kritik mot förhandlingar såsom inslag i det parlamentariska arbetet. Tvärtom tycker jag att de utgör ett värdefullt och nödvändigt inslag i en levande demokrati. Det finns ingen anledning att på den punkten göra någon reservation. Vad jag kritiserade var tidtabellen. Jag beklagade att finansutskottets intentioner att tidigare starta stabiliseringspolitiska konferenser inte gick att realisera. Till herr Werner vill jag säga att vänsterpartiet kommunisterna i detta avseende inte bidrog till att finansutskottet fick spela en aktivare roll. Självklart hade jag i mitt anförande anledning att vara kritisk mot vissa svaga punkter i den träffade uppgörelsen. Beträffande finansieringen vill jag säga till herr Ekström att vi är överens om behovet av en stark och målmedveten ekonomisk politik. Men sättet för finansieringen av angelägna reformer, som vi också är överens om, måste rimligen anpassas till den stabiliseringspolitiska målsättningen. Vi kan inte frikoppla finansieringsfrågorna från den aktuella konjunkturutvecklingen och behovet av en aktiv stabiliseringspolitik. Det väsentliga måste vara att vi är eniga om att de reformer som vi ger vår anslutning även skall finansieras. Här finns många problem som behöver närmare studeras. Jag nämnde differentieringen av arbetsgivaravgiften, dess konsekvenser för sysselsättningen, nödvändigheten av att i ett visst konjunkturläge ta i anspråk ökad bolagsskatt för finansieringen, etc. Allt beror på konjunkturen, och den handlingsfriheten anser vi att man bör ha vid finansieringen av dessa reformer.

Herr talman! För att ange de ekonomisk-politiska riktlinjerna har socialdemokraterna och folkpartiet i utskottet ordagrant återgivit den kommuniké som utfärdades utanför utskottet. Jag tillät mig kritisera detta förfarande såsom en parodi på utskottsbehandling. Herr Ekström tyckte emellertid att det inte var så farligt. Men om man ordagrant återger sådana citat, varför har vi då utskott, herr Ekström? Herr Ekström ville gärna komma ifrån att vi har haft konjunkturbesvärligheter. De berodde nu inte så mycket på socialdemokraterna och den ekonomiska politiken, utan de var orsakade av att företag inte ville investera vid lågkonjunktur. Varför är då en av de viktigaste anledningarna till lågkonjunkturen att bostadsinvesteringarna sjönk så kraftigt? Det är ändå staten som bestämmer dem. Ekonomisk politik, det är svårt det, sade herr Ekström. Ja, jag är beredd att hålla med honom, men om socialdemokraterna tycker att det är så svårt att sköta den uppgiften, som ändå är central för vilken regering som helst, varför är då en huvudtanke i socialdemokratisk politik att staten skall bestämma mer och mer? Om ni anser att ni inte kan bestämma det som en regering bör bestämma, varför då ge ett intryck av att ni kan klara flera uppgifter som ligger väsentligt utanför vad en regering nödvändigtvis måste ta på sig? Även om det är svårt att bedriva denna politik är frågan om inte socialdemokraterna ändå har misslyckats ganska ordentligt, eftersom det fanns förslag till en annan ekonomisk politik. Hösten 1971 lade vit.ex. fram förslag om en kraftig momssänkning, som borde ha givit ett rejält stöd åt konjunkturen. Det är mot den bakgrunden som vi anser att vi har moralisk rätt att efteråt påstå att den arbetslöshet som uppstått och de resurser som varit outnyttjade under de här åren ger underlag för att tala om förlorade år. Det är alltså inte efterklokhet. När herr Ekström försöker försvara sig för det här med de förlorade åren genom att hänvisa till att företagen har haft stora vinster, då tycker jag att han står på bräcklig grund. Skall detta verkligen vara något bevis för hur politiken har varit, då är det något grundläggande fel i själva målsättningen för politiken. Vi kan inte bevisa, sade herr Ekström, att om det förts en annan politik så hade det blivit en bättre utveckling. Tja, det som vi verkligen har bevisat är att det med socialdemokratisk politik uppstått allvarliga besvär under de senaste tre å fyra åren. Herr Ekströms synpunkter på momssänkningen tycker jag är konstiga. Vi säger inte att momssänkningen var meningslös. Vi för inte fram någon skarp kritik mot den treprocentiga sänkningen, utan vi säger bara att det hade varit bättre och rimligare med en femprocentig sänkning i stället. Erfarenheten har väl visat att den typen av politik har varit bra.

Herr talman! Det finns inte mycket att kommentera i det som utskottets ordförande här senast anförde. Han sade att man från centerpartiets sida vill stå fri när det gäller att finansiera stora reformer på det sätt som har överenskommits mellan folkpartiet och socialdemokraterna. Jag förstår att ni vill stå fria, för det är klart att centerpartiet, som har så många arbetsgivare och företagare bland sina väljare, är i ett dilemma när det gäller att finansiera stora reformer med avgifter, vare sig de heter arbetsgivaravgifter, socialförsäkringsavgifter eller vad det nu kan vara. När det gäller bostadsinvesteringarna under de senaste åren säger herr Burenstam Linder, som han alltid brukar göra, att här är det ju ändå staten som bestämmer. Nej, det är det inte. Det är behovet i kommunerna och de kommunala bostadsbyggnadsprogrammen som i dagens läge avgör hur många bostäder som byggs. Herr Burenstam Linder måste väl ändå vara medveten om den ändring som har skett beträffande immigrationen av arbetskraft till vårt land, hur den var tidigare och hur den har varit de senaste åren. Den har i högsta grad påverkat bl.a. bostadsbyggandet. Det föreligger ett decentraliserat beslutsfattande när det gäller bostadsbyggande.

Kommunerna hade att röra sig med ett taxeringsutfall som var 11 procent högre än åren förut. Det måste betyda att år 1972 inte var så förlorat som ni alltid vill göra det till.
Herr talman! Vi i centern vill stå fria i finansieringsfrågan helt enkelt därför att det är dålig ekonomisk politik att binda utgifter utan hänsyn till konjunkturutvecklingen. Bakom detta ligger framför allt omsorgen om att upprätthålla en hög sysselsättning. Herr Ekström har i sitt tidigare inlägg talat om att socialdemokraternas avhopp från pensionsåldersreformen inte skulle vara ett tecken på bristande solidaritet. Jag tror att detta är ett område där varje förklaring gör situationen sämre för socialdemokratin. Det står dock fast att det fanns en överensstämmelse i pensionsålderskommittén om ikraftträdandet och att socialdemokratin nu, liksom för övrigt Arbetsgivareföreningen, vill skjuta på reformen — en omständighet som centern verkligen djupt beklagar. När det gäller regionalpolitiken har herr Ekström hänvisat till några välvilliga rader i majoritetens skrivning. Det är riktigt, man har diskonterat gamla centerkrav i det sammanhanget. Men det väsentliga är att i nuvarande konjunkturläge fordrar de regionalpolitiska insatserna en alldeles speciell inriktning. I stället för värvningsresor från expansiva industrier och expansiva regioner till glesbygd fordras det nu särskilda åtgärder för att flytta ut industriell verksamhet till regioner med kvardröjande undersysselsättning. Till sist, herr talman! Beträffande herr Ekströms fråga till mig om vi är beredda att följa moderaterna i deras syn på marginalskatterna kan jag kort och gott säga nej. Vår partiledare har så sent som i går i ett tidningsuttalande sagt att om moderaterna menar allvar med en generell begränsning av marginalskatten till 50 procent, står de vid sidan av det politiska skeendet.

Herr talman! Eftersom herr Åsling och herr Ekström har en intern debatt om moderat skattepolitik, varför inte låta mig läsa upp en mening ur sammanfattningen i vår partimotion som jag antar att herrarna borde ha läst. Det står så här: ”Marginalskatten bör stegvis justeras ned så att den i normala inkomstlägen inte överstiger 50 procent.” Med normala inkomstlägen menar vi exempelvis vad en industriarbetare eller en TCO-medlem i genomsnitt tjänar. Jag skulle vilja ställa en motfråga till herrarna: Anser ni att det är bra att marginalskatten för dem är över 50 procent? När det gäller bostäderna menade herr Ekström att det var behovet som styrde investeringarna, och därför kunde man inte anklaga staten. Men gäller inte motsvarande vid företagsinvesteringar? Företagen är väl intresserade av behovet, av efterfrågan på varor, och det är det som styr. Det är därför jag kommit till min slutsats, herr talman, nämligen att på grund av att det finns behovsfaktorer som är avgörande, krävs det en ekonomisk politik som medför en sådan efterfrågan att resurserna verkligen används. Beträffande de förlorade åren, herr Ekström, tror jag inte det är någon mening att titta på taxeringsutfallet i kommunerna. Det hänger precis som företagsvinsterna i hög grad ihop med inflationen. Det är väl bättre och enklare att se efter hur det var med arbetslösheten och med kapacitetsutnyttjandet under dessa år. Svaret är: dåligt. Därför blev det förlorade år, därför fick vi samhällsinkomster som var 10—20 miljarder mindre än de annars skulle ha varit. Jag observerar att herr Ekström klankar på våra synpunkter om hur man skall bota inflationen. Men kom med ett eget förslag, herr Ekström! När det gäller skattefrågorna är det på precis samma sätt. Det klankas på att jag här ganska noggrant försöker redovisa hur jag menar att man skulle kunna komma fram till skattesänkningar. Jag är oroad när budgetunderskotten når en viss höjd, men jag konstaterar att under den femårsperiod som det här gäller leder olika krafter i ekonomin till att underskotten gradvis minskar. Då vill jag i tid påpeka det, så att man skaffar sig utrymme för de skattesänkningar som behövs och inte bara gör som herr Ekström kanske vill, nämligen basar på med större och större utgiftsökningar. Då hamnar vi i det läge som herr Ekström och herr Sträng har gjort, nämligen att som nu få göra panikreträtter från orimliga skattesatser en gång om året. Jag skulle gärna vilja ställa en fråga till herr Sträng: Är tanken nu att det skall vara ettårsavtal i fortsättningen? Löntagarna har svårigheter att sluta avtal, när de inte vet hur skatterna kommer att bli. Herr Sträng säger, tillsammans med herr Helén, att det skall bli en ny skattejustering 1976. Innebär det ettårsavtal på arbetsmarknaden i framtiden?

Herr talman! Det är värdefullt att få veta hur skattepolitiken skulle bli i landet därest vi skulle få en borgerlig regering. Även om herr Burenstam Linder nu säger att marginalskatten inte skall vara mer än 50 procent för normala inkomsttagare så är begreppet normala inkomsttagare synner ligen glidande. Herr Åsling har tagit avstånd från detta och åberopar vad hans partiledare sagt nyligen. Vi kan alltså konstatera att det inte finns något underlag för en borgerlig regering, åtminstone inte en regering där moderater och centerpartister skall delta och föra en gemensam skattepolitik. Herr Åsling, vilka är det som i dag har den lägre pensionsåldern? Jo, det är de som har förhandlat sig till den. De har gjort det genom att avstå från löneökningar som de i annat fall skulle ha kunnat få. Det har skapats ett system för hur man skall få pension under tiden mellan 65 och 67 år. Detta är en invecklad problematik som man måste klara ut i förhandlingar. När löntagarorganisationerna säger att de behöver ytterligare ett halvt år så måste de också få det. Herr Åsling säger att utskottet med några rader skulle ha aktualiserat centerkrav när vi talar om de regionalpolitiska medlen. Herr Åsling var inte med i riksdagen när vi tog lokaliseringspolitiken första gången, i december 1964. Det var en socialdemokratisk politik som då sattes i verket och som vi också finansierade utan att säga att vi skulle vänta och se hur konjunkturen skulle bli. Vi hade sett till att det fanns pengar för att klara denna stora satsning. Att företagen inte investerade under lågkonjunkturen i den utsträckning som vi hade önskat trots förmånliga villkor — extra skatteavdrag för maskininvesteringar, som ett exempel — skulle enligt herr Burenstam Linder bero på att just under de åren efterfrågades inte varor. Men det är ju det jag har påtalat — denna djupa pessimism som alltid kommer till synes från det svenska näringslivets sida när det blir en doppning i konjunkturen. Då ligger man stilla, då klär man sig i säck och aska. När sedan konjunkturen går uppåt igen, då investerar man och är med och slåss om arbetskraften. Visst borde väl svenskt näringsliv kunna räkna ut även under en lågkonjunktur att de varor som man vill producera kommer det också att finnas köpare till. Ni kritiserar den statliga och samhälleliga långtidsplaneringen, men jag måste säga att i det privata näringslivet finns det mycket övrigt att önska när det gäller att se problemen på litet längre sikt. Vi skulle ha haft 10 å 20 miljarder mera till vårt förfogande, återupprepade nu herr Burenstam Linder, om det hade förts en annan politik. Ja, det går att säga, eftersom ni inte måste bevisa ert påstående!

Herr talman! Det senaste halvåret har verkligen varit omväxlande sett ur konjunkturpolitisk synvinkel. Under hösten 1973 kunde man skönja en klar konjunkturuppgång främst genom en starkt förbättrad export. Trots detta präglades arbetsmarknaden här hemma av en hög arbetslöshet, vilket föranledde oss inom folkpartiet att kräva en plan för sysselsättningsfrämjande åtgärder för vinterhalvåret. Den kom så småningom, och riksdagen kunde besluta om ett batteri av stimulansåtgärder. Det mesta såg ut att arta sig väl, men så slog oljekrisen till. Läget präglades av stor osäkerhet. Regeringen ansåg sig inte kunna framlägga förslag i eljest bruklig ordning vid riksdagsstarten, men oppositionen redovisade i motioner sin uppfattning i fråga om stimulansåtgärder. Sedan också regeringen kommit med sin bedömning och framlagt förslag om ett åtgärdspaket kunde man vinna en bred enighet om storleksordningen av den stimulans som borde sättas in för att motverka energikrisens köpkrafthämmande effekt. De höjda priserna på energi hotade att suga upp så mycket köpkraft att efterfrågan återigen måste beräknas sjunka ner på en nivå som skulle skapa sysselsättningsproblem. Efter ingående förhandlingar träffades inom finansutskottet en överenskommelse mellan folkpartiet, centerpartiet och socialdemokratiska partiet beträffande den ekonomiska politiken för det närmaste halvåret, vari bl.a. även för första gången i svensk ekonomisk politik en tidsbegränsad momssänkning ingick såsom konjunkturpolitiskt instrument. Vi var medvetna om de problem och det merarbete som handeln måste få vid en tidsbegränsad momssänkning. Det var för oss som inom finansutskottets ram förde förhandlingarna självfallet angeläget att söka nära kontakt med ledande representanter för handeln. Sedan handeln efter en viss tvekan valt att tillämpa öppet avdrag vid kassan har man på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att förstärka effekten av momssänkningen. Herr Strängs farhågor för att sänkningen inte skulle slå igenom har verkningsfullt skingrats. Jag vill uttala min uppskattning och tacksamhet inför handelns medverkan på detta sätt. Det kan nu konstateras att åtgärderna inom ramen för den träffade överenskommelsen haft avsedd effekt. Efterfrågan på hemmamarknaden har äntligen rört på sig. Det är inget tvivel om att det finns ett klart samband mellan de åtgärder som riksdagen beslutade om i vintras och den situation vi nu har, som närmar sig begreppet högkonjunktur. Dels har naturligtvis efterfrågan fått sig en rejäl skjuts uppåt av bl.a. de extra barnbidragen och pensionstilläggen men kanske främst av den sänkta momsen. Dels — och säkerligen är det inte mindre viktigt — har den beslutsamhet som riksdagen visade stärkt framtidstron och ökat tryggheten för många, både konsumenter och företagare. Statsmakterna sitter inte passiva. Det var det viktiga besked som gavs, och detta har alldeles säkert haft en gynnsam effekt på ett psykologiskt plan. Det senaste halvåret visar hur otroligt svårt det är att med acceptabel säkerhet ställa diagnos på konjunkturutvecklingen. Men det visar också — och det är faktiskt viktigare — att denna svårighet inte får leda till passivitet. Det är bättre att ta litet fel och handla litet fel än att inte ha någon uppfattning alls och inte handla alls. Det kan vara värt att stryka under detta i dag. Läget för det närmaste året är återigen svårbedömbart. För vårt land blir helt säkert året 1974 totalt sett ett bra år. Men den som har ansvar för den ekonomiska politiken får inte stirra sig blind på detta förhållande. Det viktigaste är vilken trend som för närvarande råder och vilken som kan anses trolig för den tid vi har att fatta beslut om. Det kan inte sägas för ofta att grunden för en framgångsrik stabiliseringspolitik ligger i en tidig observans av ändringar i konjunkturförloppet. Denna observans måste också innefatta förändringar i andra länder och de åtgärder som där vidtas, eftersom vår export i så hög grad är beroende därav. Det är enligt min uppfattning i dag mer som pekar på en fullt märkbar försvagning av konjunkturen mot slutet av året än motsatsen. Den internationella konjunkturen försvagas klart. Effekterna på vår export och senare på sysselsättningen kan komma som ett brev på posten. Även om jag inte vill uppträda som någon olyckskorp, så finns det anledning att vädja om stor beredskap i finansdepartementet. Alla sinnen bör stå öppna för att registrera tecken på förändringar. Det vore ödesdigert om motåtgärder mot en konjunkturavmattning skulle låta vänta på sig lika länge nästa gång vi börjar rutscha utför som 1971. Målet för stabiliseringspolitiken bör vara att försöka haka på nästa uppgång i den internationella konjunkturen, som troligen kan förväntas någon gång i början av år 1976, utan att någon egentlig svacka i den inhemska konjunkturen uppstår däremellan. I det allra närmaste perspektivet kan någon kanske oroas över den snabba förbättringen i den inhemska efterfrågan. Finns det kanske risk för att inflationen späds på ytterligare genom för hög efterfrågan? Jag är personligen inte rädd för det. Jag tror att vi nu skall ha litet is i magen. När vi bedömer siffror som tyder på ökad efterfrågan, så får vi inte bara se på det värdemässiga, som genom en ofta hög prisstegring registrerar kraftigt stigande kurvor, utan också på det volymmässiga. Även om vi när året är slut kan konstatera att vi haft en prisstegring på oroande 10 procent eller mer, så tror jag att en analys av orsakerna härtill skall visa att skulden inte ens till någon tiondel bärs av för hög efterfrågan hos hushållen. Industrin har så länge gått med betydande outnyttjad kapacitet att det i allmänhet ännu finns resurser att utnyttja. En av hörnpelarna i en expanderande ekonomi är investeringsverksamheten. Det är en glädjande ökning som nu sker. Inte minst antyder ökningen av industrins byggnadsinvesteringar att industrins kapacitet kommer att öka. Den förbättrade lönsamheten i många branscher har förbättrat självfinansieringsgraden. Det är alldeles uppenbart att den varit hälsosam för investeringsviljan. Investeringslusten måste nu hållas uppe. Jag vill inte sticka under stol med att utvecklingen på kapitalmarknaden inger viss oro. Det finns inget att säga om att åtgärder satts in för att hindra utströmning av valuta från landet. Men de kreditrestriktioner som satts in verkar nu — efter en hamstringsvåg som hade kunnat förutses — kunna leda oss in i en situation, som kusligt mycket påminner om det beryktade idiotstoppet från 1969-1970. Det får helt enkelt inte ske. Nu måste vi ställa krav på en så aktiv riksbankspolitik att inte investeringsverksamheten här hemma lider skada. Som jag tidigare berört ligger den förbättrade lönsamheten i många företag bakom uppgången i investeringarna. Det är angeläget att så mycket av de besparade resurserna som möjligt plöjs ner i företagen för att garantera fortsatt expansion och därmed trygghet för de anställda. Att en viss del av vinstmedel nu föreslås bli använda till arbetsmiljöfonder är av värde. Om genom de kraftigt stegrade exportpriserna den höga vinstnivån består även under 1975, kan det finnas stabiliseringspolitiska, rättvisemässiga och fördelningspolitiska motiv för en särskild behandling av företagens speciella konjunkturvinster. En god lönsamhet inom företagen är av betydelse för expansion och för att bereda de anställda trygghet. Men samtidigt måste beaktas att den förmögenhetsökning som sker genom nedplöjning av vinstmedel inte enbart kommer aktieägarna till del. Vi har därför inom folkpartiet sedan länge arbetat för att löntagarna skall beredas möjlighet att få andel i företagens långsiktiga sparande. Ett system härför kan utformas på olika sätt. En grundläggande förutsättning för att det skall fungera är att det är lagbundet och att företag över en viss storlek åläggs medverka. Det måste finnas möjlighet att skapa ett system där en del av vinsterna inom framgångsrika exportföretag kommer löntagarna till del samtidigt som kapitalet kan arbeta vidare. På längre sikt kan det bli ett verksamt instrument för att dämpa spänningar inom ekonomin som följer med internationell inflation. Så kraftigt ökade vinster för det senaste verksamhetsåret som vissa exportföretag visat utgör otvivelaktigt en risk för den ekonomiska stabiliteten. Löneglidningen blir lätt så snabb att den helt förrycker resultatet av avtalsförhandlingarna och blir ett hot mot en solidarisk lönepolitik. Genom folkpartiets överenskommelse med regeringen får vi nu en utredning om andel för de anställda i företagens kapitaltillväxt. Självfallet måste en sådan utredning lyssna noga på vad arbetsmarknadens parter har att säga. Herr talman! När jag nu övergår till att beröra finansutskottets betänkande nr 25 är det med tillfredsställelse jag i dag kan konstatera att vi från folkpartiets sida som enda parti helt står för betänkandet utan några reservationer. I allt väsentligt delas våra i betänkandet redovisade bedömningar och ställningstaganden av representanterna för det socialdemokratiska partiet. Att så är fallet sammanhänger med den överenskommelse som kunnat träffas och enligt vilken vi inom folkpartiet fått gehör för många betydelsefulla men tidigare av socialdemokratiska partiet avvisade förslag. Vi å vår sida har påtagit oss ett ansvar för genomförandet av betydelsefulla reformer. Folkpartiets ledare, Gunnar Helén, kommer att i sitt anförande ingående behandla den träffade överenskommelsen och dess innebörd, varför jag kan avstå från att närmare kommentera den. Lydelsen finns ju för övrigt helt intagen i betänkandet. I vad gäller de till betänkandet fogade reservationerna avstår jag helt från att kommentera reservationen 1 av herr Hermansson. På två punkter har utskottets socialdemokratiska representanter anfört reservationer. Detta är helt i enlighet med vad som stod klart för båda parter då den i utskottets betänkande redovisade överenskommelsen träffades. Reservationen 5 av herr Ekström m.fl. avser det i motionen 1854 mom. 3 av herr Helén m.fl. framförda yrkandet att riksdagen hos Kungl. Maj:t skall begära att skatteutredningen i tilläggsdirektiv ges i uppdrag att framlägga förslag till inflationsskydd i skattesystemet. Vi nödgas med beklagande konstatera att man från socialdemokratiskt håll inte kunnat ansluta sig till detta yrkande. Då denna fråga vid flera tidigare tillfällen behandlats i debatter finner jag inte anledning att närmare beröra vad som anförts i reservationen. Argumenten från båda sidor är väl kända.

Den avser yrkanden om en parlamentarisk besparingsutredning i motionerna 599, 932, 1852 och 1853. Även beträffande betydelsen av tillsättandet av en parlamentarisk besparingsutredning har debatter vid flera tillfällen förts, och argumenten från båda sidor är väl kända. Jag beklagar att socialdemokratiska partiet ej kunnat biträda detta yrkande, vari enighet också råder mellan folkpartiet, centerpartiet och moderata samlingspartiet. Vad herr Ekström nyss anförde såsom skäl för att inte biträda detta förslag har vi vid flera tidigare tillfällen bemött här i kammaren, och jag kan inte tänka mig att saken gagnas av att vi tar upp vidare träta. Vi har olika uppfattning. För vår del tror vi att det skulle kunna åstadkommas väsentliga saker när det gäller både rationalisering och besparing, om man griper sig an med dessa problem utifrån den synpunkten att man vill vinna verkliga resultat.

Det ligger i sakens natur att vi från folkpartiets sida i vissa fall avstått från att vidhålla yrkanden om bifall till motioner, som tillgodosetts på annat sätt genom den träffade överenskommelsen, eller där vi i nuvarande sammanhang avstår att helt fullfölja våra yrkanden. Sådana ställningstaganden är ju för övrigt väl kända för åtminstone centerpartiet från den uppgörelse som tidigare i år träffades mellan socialdemokraterna, centerpartiet och folkpartiet. På motsvarande sätt som då skedde har vi nu från folkpartiets sida genom det särskilda yttrandet 1 motiverat vårt ställningstagande. Jag vill också säga några ord med anledning av utskottets behandling av motionen 1857 av herr Jonsson i Alingsås m.fl. som avser rätt för postverket att inrätta en portoutjämningsfond. I princip delar jag motionärernas uppfattning och har tidigare engagerat mig för att postverket borde få behålla den överavkastning som uppstått och uppstår för att genom en portoutjämningsfond undvika eller fördröja en portohöjning. Departementschefens förslag om en extra avskrivning på 22 miljoner kronor innebär ett visst beaktande av postverkets framställning. Jag är medveten om att postverket inte anser detta till fyllest. I rättvisans namn bör påpekas att denna avskrivningsrätt för postverket i verkligheten inte innebär ett tillskott till verkets resurser av den angivna storleken utan inskränker sig till ett belopp, som motsvarar förräntningen av ett med 22 miljoner kronor nedsatt kapitalbelopp, dvs. mellan 1 och 2 miljoner kronor. Jag vill emellertid hänvisa till vad utskottet anfört av förståelse Nr 97 för postverkets strävanden att stärka sin konkurrensförmåga och så långt Fredagen den möjligt undvika eller begränsa portohöjningar. Inte minst från prisstabili 31 maj 1974 seringssynpunkt är detta värdefullt. När utskottet sett sig nödsakat att i nuvarande statsfinansiella situation avstyrka bifall till motionens förslag om inrättande av en portoutjämningsfond, så innebär detta inte att förslaget avförts från att framdeles på nytt kunna övervägas. I detta sammanhang vill jag erinra om att även andra förhållanden inverkar för postverkets del. Jag tänker då på avvägningen av ersättningen till postverket från den nyinrättade PK-banken för postverkets tjänster. Jag vill vädja till finansministern att han skall visa postverket en berättigad generositet, då det nu ligger i regeringens hand att avgöra de skiljaktiga uppfattningar som i dagarna redovisats från förhandlingarna mellan postverket och PK-banken. Det kan inte vara rimligt att PK-banken ensidigt kammar hem fördelarna av sammanslagningen. Folkpartiets inställning i fråga om u-hjälpen och fasthållandet vid det fattade beslutet om uppnående av enprocentsmålet är alltför välkända förhållanden för att jag skall behöva gå närmare in härpå. Det kommer också att tas upp i debatten senare av herr Ullsten. Jag nöjer mig med att konstatera att vi har kunnat uppnå en anslutning till det eniga uttalande som gjorts inom utrikesutskottet. Vi folkpartister har också i vårt särskilda yttrande nr 1 vid finansutskottets betänkande nr 25 lämnat en särskild redovisning av hur vi uppfattar denna sak i förhållande till uppnåendet av enprocentsmålet. ; Nu gäller det att handla både snabbt och effektivt för att hjälpa de | verkligt fattiga och hårt drabbade länder som berörs av den fond som nu snart skall inrättas. Om vi då bara handlar i enlighet med dessa intentioner bör det inte vara någon svårighet för oss att uppnå det mål som vi tidigare har uppställt. Låt mig bara avslutningsvis säga några ord till herr Åsling med anledning av att han nyss menade att det fanns en alltför bräcklig och smal grund för det gemensamma uttalande som har utformats av folkpartiet och socialdemokraterna.

När herr Åsling sedan beklagar att man inom finansutskottet inte på ett tidigare stadium under våren behandlade motionerna angående stabiliseringspolitiska konferenser, får jag helt ta på mig ansvaret för att utskottet beslöt att skjuta på behandlingen av dessa motioner till dess vi skulle behandla kompletteringspropositionen. Jag tror mig kunna konstatera att vi på detta sätt bäddade för att man från regeringens sida verkligen prövade något av vad som låg i idén med stabiliseringspolitiska konferenser. Jag kan givetvis inte garantera att det inte hade kommit till stånd sådana samtal om utskottet inte hade skjutit på behandlingen. Men jag har anledning tro att vi i varje fall medverkat till att det fanns en större beredvillighet hos regeringspartiet att agera på det kloka sätt som vi anser ligga inom stabiliseringspolitiska konferensers ram även om man denna gång inte har tagit steget fullt ut. Vi har nu vid folkpartiets ställningstagande i utskottet hållit fast vid att man i fortsättningen bör utnyttja detta instrument i full utsträckning och skapa de resurser som behövs för verkligt goda bedömningar i betryggande tid före avtalsförhandlingar. Jag anser den förbättrade förståelsen för betydelsen av stabiliseringspolitiska konferenser vara mycket värdefull och menar att man därigenom får förutsättningar att uppnå en större samstämmighet mellan olika parter i vad gäller en totalavvägning av effekten av avgifter och löner. Detta kommer att göra det mycket lättare att undvika kapplöpningen mellan priser, löner, nya skatter och nya prisökningar och samtidigt att ta hänsyn till alla parters berättigade krav.

Det gäller för oss att vara ärliga mot varandra och att inom ramen för stabiliseringspolitiska konferenser redovisa ärliga och uppriktiga ställningstaganden. Under sådana förhållanden anser jag att vi skall kunna uppnå en betydande stabilitetsförbättring och komma fram till en väsentligt lägre och mindre påfrestande prisstegring.

Herr talman! Med vad jag nu har anfört ber jag att få yrka bifall till finansutskottets hemställan i dess betänkande nr 25, märk väl på alla punkter.

Låt oss börja med att konstatera att finansutskottet i sitt betänkande återger de väsentliga avsnitten om den ekonomiska utvecklingen på det sätt som de presenteras i kompletteringspropositionen. Utskottet ansluter sig till regeringens bedömningar med avseende på dagsläget, och jag vågar väl också säga med avseende på den framtid som man med realistiska bedömningar kan överblicka. För en gångs skull skulle vi således vara ganska eniga när vi bedömer dessa avgörande och viktiga frågor, nämligen om uppfattningen att vi lever i en påtaglig högkonjunktur, som av allt att döma kommer att prägla 1974. Personligen tror jag att så kommer att bli fallet också ett stycke in på 1975, i bästa fall kanske ännu längre. Jag bygger mitt antagande på bl.a. det förhållandet att det i de tre stora nationerna — jag menar nu stora i avseende på den ekonomiska betydelsen — USA, Västtyskland och Japan för dagen inte finns några tecken som talar för någon speciell avmattningstendens. I tidigare bedömningar och i de debatter vi hade här i kammaren i början av året var det hela annorlunda. För ett halvt år sedan var det vanligt att man, i varje fall i USA, räknade med en konjunkturdämpning, som rimligtvis skulle inträffa hösten 1974. De senaste bedömningarna från det hållet redovisar att den här konjunkturdämpningen, om den över huvud taget blir aktuell, blir måttlig och att denna stora, tunga nation på det hela taget kommer att hålla efterfrågan uppe. I Västtyskland och i Japan — framför allt i den senare nationen — räknade man för ett halvt år sedan under intrycket av oljekrisen med starkt negativa inslag i tillväxten; man talade t.o.m. om en nedgång på 10 procent. I Västtyskland var man väl i sina mest förhoppningsfulla ögonblick inne på någonting av plus minus noll. I dag har lyckligtvis dessa spådomar inte längre någon relevans. I de ledande industrinationerna förutser man en fortsatt ekonomisk tillväxt för det närmaste året, om ock i mera måttlig takt än låt mig säga under 1960-talet. För vår egen del är den ekonomiska bilden också radikalt annorlunda än vid årsskiftet. Oljekrisen har icke inneburit någon tillbakagång i vår ekonomiska aktivitet. Efterfrågan på vår produktion hålls på en stadigt hög nivå, och tillgången på drivmedel och energi är tillfredsställande. Det mera kvarstående intrycket av de dramatiska händelserna vid årsskiftet är naturligtvis prisstegringen på oljan, men såvitt vi kan bedöma har vi väl nu kommit fram till ett prisläge där en mera stadigvarande stabilisering har inträtt. Den bestående starka efterfrågan på svensk industriproduktion får man dokumenterad, om man ägnar ett ögonblick åt att studera de statistiska sifferuppgifter som talar om utvecklingen på området. Vad som är det intressanta är att man här har haft ett accelererat tempo i efterfrågan under den senaste tolvmånadersperioden. I fråga om leveranserna från svensk industri hade vi en ökningstakt på 15 procent, om jag jämför första kvartalet 1972 med första kvartalet 1973. Under motsvarande tidsperiod ett år senare, från första kvartalet 1973 till första kvartalet 1974, har denna ökningstakt noterats till 30 procent. Det har gått dubbelt så snabbt under den senaste tolvmånadersperioden. Vi kunde för ett år sedan avläsa en orderingång som låg 21 procent högre än tolv månader tidigare. I dag kan vi avläsa en orderingång som ligger 34 procent högre än för tolv månader sedan. Vi kunde slutligen under första kvartalet 1973 avläsa en orderstock som var 10 procent större än första kvartalet 1972. I dag är orderstocken 45 procent större än vad den var för ett år sedan. Allt detta är visserligen räknat i löpande priser, men tendensen är så klar och otvetydig att jag vågar stå för vad jag tillät mig säga: Vi har haft ett accelererat tempo i konjunkturuppgången, särskilt markerat under de senaste tolv månaderna. Denna lovande ökning i efterfrågan på vår industriella produktion, som vi har avläst sedan ett år tillbaka, har stadigt och radikalt förändrat hela den ekonomiska situationen i vår interna ekonomi. Vi har haft en motsvarande glädjande ökning på sysselsättningsfronten. Den sista räkningen för maj månad visar som bekant 69 000 lediga platser och 45 000 anmälda arbetslösa. Jag lade märke till att herr Werner i Tyresö i sitt inlägg för en stund sedan sade att så länge det finns 45 000 arbetslösa, har vi en osedvanligt hög arbetslöshet. Men man kan icke se den siffran isolerad, man måste se den i samband med efterfrågan på arbetskraft. Senast under gårdagen hade vi på regeringsplanet en genomgång med ledningen för arbetsmarknadsverket, som med hänsyn till att vi nu har ett tidigare okänt utbud av arbetssökande tillät sig dra den konklusionen att vi aldrig tidigare har haft så låg arbetslöshet, om man ser på ett korrekt sätt, som just nu. Ökningen i antalet lediga platser under den senaste månaden har varit starkare än vad som i medeltal har gällt under den senaste tioårsperioden, och arbetslöshetens nedgång har också under denna senaste månad, mellan april och maj, varit väsentligt mera påtaglig än vad som representerar medeltalet under den senaste tioårsperioden. Vi har för närvarande rikssiffror som innebär att det finns 150 lediga och obesatta platser på 100 arbetslösa. Bland storstadsområdena redovisar Stockholm, Göteborg och Malmö mer än två lediga platser på varje arbetslös. En uppdelning länsvis efter den senaste räkningen ger vid handen att det för dagen bara är de fyra Norrlandslänen plus Värmlands och Gävleborgs län som fortfarande har fler arbetssökande än lediga platser. För landet i övrigt är situationen den omvända. Detta ger naturligt och logiskt en anvisning om hur vi bör se på lokaliseringspolitikens och arbetsmarknadspolitikens inriktning för den tid vi nu närmast har att planera för. Kanske ännu intressantare är redovisningen över sysselsättningen bland de arbetslöshetsförsäkrade. Den är intressant därför att den omspänner hela den fackligt organiserade arbetsmarknaden — alla som har gjort sin entré på arbetsmarknaden, alla som är etablerade på arbetsmarknaden. Anmälda arbetslöshetskasseförsäkrade arbetslösa är under maj månad i år 32 000. Det är 11 500 färre än under samma månad förra året, och det motsvarar 1,3 procent av de fackligt organiserade. Man kan ifrågasätta om det i praktiken över huvud taget finns möjligheter att komma högre i fråga om sysselsättning bland de fackligt organiserade än nära 99 procent av hela gruppen. Sysselsättningspolitiken i dag är således en fråga om att kunna förmedla folk som vill ha ett arbete till de platser och orter där en uppenbar brist på arbetskraft föreligger. Vi talar ofta om kapacitetsgränsen för produktion och för avkastning i vårt folkhushåll. Den frågan har berörts i debatten tidigare här i dag. Denna kapacitetsgräns — ett populärt uttryck — kan bestämmas av två faktorer. Den bestäms av tillgången på maskiner och lokaler, men det som kanske i första hand bestämmer gränsen — om man har nått den eller om man har någonting kvar — är tillgången på arbetskraft. Det händer ibland att man utifrån den statistiska redovisningen av de arbetslösa drar enligt min mening förhastade slutsatser om att vi har ett utrymme kvar innan vi når kapacitetsgränsen, Räknesnurran säger detta, om man låter den vara avgörande för bedömningen. Jag tror att det här i långa stycken är en konstruktion.

Trots den starka efterfrågan på arbetskraft som vi i dag har måste vi fortsätta — det är min uppfattning utifrån vad jag här redovisat siffermässigt — en intensiv arbetsmarknadspolitik med allt vad det innebär av omskolning utbildning, förmedling, upplysning och information. När det gäller den intressanta frågan huruvida vi kan diskutera ett fullt kapacitsutnyttjande borde för dagen just förhållandena på arbetskraftssidan vara den begränsande faktorn. Jag skulle som en konklusion vilja anföra att det teoretiskt 100-procentiga kapacitetsutnyttjande som man får fram om man bara använder räknesnurran betyder att man ställer anspråken litet grand för högt. Man får finna sig i verkligheten som den är, och verkligheten i dag visar att vi har kommit upp i det kapacitetsutnyttjande som är praktiskt möjligt. Jag tror t.o.m. att jag vågar säga att det är snarare bristen på framför allt yrkesutbildad arbetskraft än dess motsats som utgör begränsningen i vår fortsatta produktionsökning. Industriinvesteringarna beräknar vi skall expandera i en årstakt på 10 procent och produktionsökningen i en årstakt på 7 å 8 procent. Här vill jag gärna understryka vad Sven Ekström sade i sitt inlägg för en stund sedan: Gång på gång har man anledning att fundera över det olyckliga förhållande som ligger däri att investeringsviljan är starkt konjunkturbetonad inom den svenska industrin. Vi har ju ändå under de senare decennierna upplevt hur konjunkturväxlingarna med väldigt stor regelbundenhet går fram över den industrialiserade världen. Det finns t.o.m. en logisk och vetenskaplig förklaring till den här periodiciteten: den är en följd av den fria marknadshushållningens lagar och värderingar. Det tar för lång tid för mig att ge mig in på en analys av dessa speciella frågor, och jag avstår från det. Jag tillåter mig bara att konstatera att för dagen torde det inte här i landet, för att ta ett exempel, finnas några företag på den skogsindustriella sidan eller några företag baserade på järneller stålhantering som inte plötsligt — och allesammans på en gång — har fått klart för sig att nu behöver man investera. Och så presenterar man investeringsplaner som rör sig om den halva miljarden och i vissa fall ända upp till miljarden för det enskilda företaget när det gäller den närmaste perioden. Vi har självfallet ingenting att erinra mot detta, men man kan ju göra sina reflexioner. Jag kan förstå att de här tankegångarna vaknar hos företagsledarna och att det finns utrymme i styrelsernas ställningstaganden för att fatta ett positivt investeringsbeslut när leveranssiffror, orderingång och orderstock ter sig så som jag nyss beskrev siffermässigt. När vändningen kommer försvinner investeringsaktiviteten i väntan på nästa våg. Även om detta upprepas gång efter annan håller mönstret i sig. Och det vore önskvärt — jag vill understryka vad Sven Ekström sade — att de svenska företagen även satsade på investeringsexpansionen i lågkonjunkturen. Det finns ju så många företagsekonomiska skäl som talar för det. Lågkonjunkturens rikare tillgång på pengar för billigt pris, de då mera modererade anläggningskostnaderna och fördelen av att ha produktionsapparaten i optimal kapacitet när efterfrågan ökar borde vara skäl för en tidsmässigt vidare spridning av den industriella investeringsaktiviteten. Under de gångna åren på 1970-talet har vi tvingats att med artificiella medel hålla aktiviteten uppe. De medlen har t.ex. varit investeringsfondsfrisläpp, extra maskinavskrivningar utöver de skattemässigt fördelaktiga avskrivningsreglerna samt stöd till lagerinvesteringar. Vi har vidtagit en hel rad sådana åtgärder. Och de har haft sin verkan. Jag har tidigare konstaterat och vill bara understryka det nu, att vi har som nation i den industrialiserade världen varit tämligen ensamma om att kunna öka industriinvesteringarna under den lågkonjunktur som präglade 1971 och 1972, och naturligtvis är det denna kammares beslut som där har varit avgörande. Men det är önskvärt — och det är kontentan av denna lilla utläggning — att vi får en mera helhjärtad insats från industrihåll i den önskvärda konjunkturutjämnande politik som vi alla är intresserade av att föra. I kompletteringspropositionen har vi redovisat en ökning av den privata konsumtionen på mellan 4 och 5 procent under 1974. Jag tror mig ha viss anledning säga att det är ett realistiskt antagande. Vi följer handelns avsättning och utveckling månad för månad, och den volymökning som handeln redovisar — märk väl volymökning — under den gångna delen av 1974 ligger väl i nivå med här angivna antagande om privat konsumtionsökning. Den av fjolårets riksdag beslutade skattesänkningen, de konjunkturstimulerande åtgärder som riksdagen har fattat beslut om och de lönerörelser som genomförts under året har alla sammanfattningsvis medverkat till att konsumtionsprognosen bör hålla. Kanske man frågar sig om vi har för mycket av intern efterfrågan i gång i samhällsekonomin för närvarande. Om så är fallet medverkar det till en extra prisuppdrivning och naturligtvis till en försämrad handelsbalans genom ökad import och konsumtion av vad som i annat fall skulle kunna exporteras. Herr Löfgren deklarerade här en mycket bestämd uppfattning att så icke är förhållandet. Jag skall återkomma till det litet längre fram. Svaret på den frågan får vi försöka avläsa i utvecklingen av vår utrikeshandel månad för månad. Fortfarande är utrikeshandelns utveckling månad efter månad tillfredsställande, i så måtto att vi ännu har ett mindre överskott på exportsidan. Vad beträffar den procentuella utvecklingen av importen och exporten under det nu gångna året har vi i kompletteringspropositionen givit uttryck åt vår tro på en importökning på ca 9 procent och en exportexpansion på mellan 6 och 7 procent. Jag är glad om skillnaden blir så pass blygsam. I april — som är den senast redovisade månaden och för vilken siffrorna kommit just i dessa dagar — hade vi ännu ett mindre överskott i handelsutbytet med omvärlden, men vi har en procentuell utveckling som är litet oroväckande. Importen ökade under april med 113 procent i förhållande till samma månad i fjol, medan vi för exporten noterade en ökningstakt på 74 eller 75 procent i förhållande till april månad i fjol. Denna utveckling är karakteristisk för de fyra första månaderna på året. Utvecklingen har accentuerats för varje månad, och kanske kulminerade den under april. Denna utveckling vågar vi väl än så länge ta med lugnet i behåll. Vi har dess bättre en valutareserv — ett resultat, vågar jag säga, av den politik som fördes under åren 1971, 1972 och 1973 och som så ofta klandras — som ger oss en viss säkerhet. Vi är inte lika långt ute i det kalla vattnet som andra nationer där man inte har en sådan reserv i bakgrunden. Vi har sedan årsskiftet tappat ett par miljarder av valutareserven, men det har inte i någon utsträckning berott på en förändring av vår exportstyrka kontra vår importbenägenhet, utan det har sin förklaring på det rent monetära planet. Den stora skillnaden mellan priset på pengar i vårt land och i omvärlden, även i fråga om de långfristiga krediterna, har medfört en obenägenhet hos industrin att finansiera sig på den internationella kapitalmarknaden. Dessa stora ränteskillnader har också medfört att de löpande betalningarna präglats av en fördröjd hemtagning av valutorna — man har haft dem placerade utomlands, där avkastningen varit bättre. Den senaste justeringen av diskontot och kapitalmarknadsräntorna har i viss utsträckning utjämnat detta förhållande. Dessutom har vi dess bättre under senare år, som jag sade, haft en hyfsad valutareserv att förlita oss på. Vi avläser därför än så länge med relativt lugn den här utvecklingen. Den svenska kronan har i internationellt, monetärt sammanhang ett gott anseende. Låter det här för bra? Det är kanske en eller annan av kammarens ledamöter som gör sig den frågan, när jag lämnar denna redovisning och försöker ställa prognosen för framtiden. Jag är angelägen att understryka att man sannerligen icke skall underskatta de risker som präglar världsekonomin och som vi dagligen upplever via situationen i vår omvärld. Politiska omkastningar, social oro och störningar i samhällsmaskineriet öppnar undantagslöst det förhållandet att ekonomin har kommit ur led. I dag koncentreras de ekonomiska problemställningarna kring nationernas bytesbalans, och här har oljekrisen naturligtvis spelat en alldeles avgörande roll. Även om tillförseln av olja nu flyter, kvarstår som jag sade den starka prisstegringen och dess inverkan på ländernas valutabalanser. 40 å 50 miljarder oljedollar flyter från konsumentländerna till de oljeproducerande länderna. Även om dessa pengar också i stor utsträckning flyter tillbaka till de industrialiserade länderna i form av placeringssökande kapital, belastas låntagarländerna efter denna operation med enorma räntekostnader i ett för dagen högt ränteläge. De upplever en ständig oro för en gradvis ökad nationell skuldsättning. Denna utveckling kan i värsta fall leda till en isolationistisk politik med avseende på handel och varuutbyte, försök att exportera svårigheterna till andra länder genom att justera växelkurserna och genom att avgränsa den egna marknaden från omvärlden genom att bygga upp importhinder. Vi har sett exempel på det i dessa dagar, exempel som sannerligen är tillräckligt drastiska för att var och en skall förstå det allvarliga i situationen. Vad vi framför allt bevittnar är en internationell prisstegringsvåg som den här gången tenderar att bli mera uthållig än vid tidigare liknande tillfällen. De livsviktiga råvarorna leder prisstegringen, drar med sig motsvarande konsekvenser för färdigvarorna och tvingar fram höjningar av konsumentpriserna. I sin tur tvingar det fram krav på kompenserande lönehöjningar, som åter i sin tur slår igenom i nya prisstegringar på speciellt varuoch tjänstesektorerna. En olycklig utveckling, som den jag här beskrivit, har då en benägenhet att rulla vidare.

Jag skulle kunna anföra en del exempel på det; det har gjorts tidigare i debatten, men jag skall göra det litet utförligare än tidigare talare. Vi avläser på den senaste tolvmånadersperioden i de stora ledande industriländerna följande prisstegringar: England mellan 11 och 13, Frankrike mellan 12 och 13, USA mellan 10 och 11, Canada mellan 10 och 11 och Japan 24 procent. I en del europeiska länder — Spanien, Grekland, Island, Portugal och Italien — har prisstegringstakten under den senaste tolvmånadersperioden varierat från 15 upp till 30 procent. I de skandinaviska länderna har ökningen på den senaste tolvmånadersperioden varit för Danmark 14, för Finland drygt 17, för Norge och Sverige någonting mellan 9 och 10 procent. Efter denna prisstegringsvåg under de senaste åren, som ändå var begränsad till ungefär 7 procent, talar det mesta för att vårt land 1974 hamnar mellan 9 och 10 procent. Vladimir lljitj Uljanov Lenin, den ryska kommunismens fader, konstaterade redan på sin tid att inflationen var ett av de effektivaste medlen att luckra upp stabiliteten i ett samhällssystem, skapa desperation och oro hos medborgarna. Historien har gett honom rätt. Vi har många bevis på detta i våra dagar. Jag läste för litet sedan ett reportage av en radikal svensk ekonom, som hade besökt Chile efter det att militärjuntan hade tagit över makten. Han konstaterade, efter att ha studerat den ekonomiska utvecklingen under Allendes regi, att det var den våldsamma inflationen — som rörde sig om 40, 50, 60 procent per år — som var den naturliga förklaringen till den demokratiska regimens sammanbrott och den efterföljande diktaturens etablering. Jag tycker att det här ger anledning till eftertanke. Vad som är mest effektivt för att ställa till oro i samhället och sammanbrott i alla vedertagna uppfattningar är om inflationen går loss. Det är således ingenting överraskande i att regeringen från de här utgångspunkterna i dagsläget, och i den situation vi ser att omvärlden har, betraktar en stabilisering av den svenska ekonomin som den allt överskuggande och mest ansvarsfulla uppgiften för landet och landets politiker. Det var utifrån denna välgrundade ståndpunkt som regeringen inbjöd arbetsmarknadsorganisationernas representanter och oppositionspar tiernas ledare till en serie överläggningar med målsättningen att stabilisera den svenska ekonomiska utvecklingen. Regeringen ville undersöka vilka möjligheter det förelåg att samarbeta om de program som innebar genomförande av de reformer som vi alla är synnerligen ense om att genomföra — och göra det med en bibehållen stabil ekonomi. Vi var medvetna om att det var en svår uppgift. En nyckelställning i arbetet fick självfallet de fackliga organisationerna; det är helt naturligt, att de fackliga organisationerna i vår demokrati — i sin egenskap av fria organisationer — har en mycket betydelsefull position i samhällsmaskineriet och i den ekonomiska utvecklingen. Vi mötte förståelse och anslutning från det hållet. Den principiellt nya metod som lanserades under fjolåret, att väga in lönediskussionen och skattediskussionen i ett gemensamt och tidsmässigt samordnat handlingsprogram, har tvivelsutan gett ett gott resultat. Vi fick vittnesbörd om detta från samtliga företrädare för de fackliga organisationerna. Man var införstådd med att genomföra reformerna som nu är aktuella på skattepolitikens och folkpensioneringens område — reformer som drar en kostnad av mellan 7,5 och 8 miljarder kronor. Man var också införstådd med att den fackliga rörelsen bör vara med och garantera motsvarande finansiering, eftersom vi inte har råd med de risker som en svag finanspolitik och en enormt ökad upplåning skulle ha inneburit. Finanspolitiken har mer än någonsin en uppgift att fylla i det läge som jag har beskrivit som dagens ansträngda läge, om man nu inte har orimliga anspråk och orimliga krav på ränteoch kreditpolitiken. De fackliga företrädarna var beredda att ta det ansvar för en stabilisering som tyvärr endast en av de tre borgerliga partiernas ledare var beredd att leva upp till. Permanent reformkostnad bör betalas med en permanent finansiering. När två klara och konkreta reformer ligger framför oss och vi skall sänka den direkta skatten begriper väl alla att vi inte kommer på idén att höja den direkta skatten med motiveringen att konjunkturpolitiken så kräver. Då får man använda andra medel.

Om man bestämmer sig för reformer av den här karaktären, kommer de alltid att kräva sin permanenta finansiering. Det är att kamouflera ett allvarligt problem om man såsom centerpartiet försöker göra gällande, att det här ju ändå skall passas in i en samhällsekonomisk bedömning, och följaktligen bör man längre fram, förslagsvis i höst, ta ställning till frågan om finansieringen helt och fullt ut. Det där är ett skalkeskjul för att slippa ta konsekvensen av att man vill vara med om reformverksamheten men känner obehag inför att vara med och betala den. Självfallet betyder vad jag nu säger inte att jag har kommit till någon uppfattning om att man inte kan föra konjunkturpolitik via finanspolitiken.

Med arbetsmarknadsorganisationerna som solidariska parter i inflationsbekämpandet kunde vi föra den här debatten över på det politiska planet, tyvärr bara med partiell framgång. Moderata samlingspartiet steg av i ett tidigt skede. Det kom i och för sig inte som någon överraskning. Är man bärare av den ekonomiska filosofi som moderaterna numera har lagt sig ombord med var det logiskt att stiga av. Man har en läpparnas bekännelse — jag vill vara artig mot herr Bohman och göra den reservationen att han förmodligen inte har sitt i övrigt goda förstånd med sig när han presenterar denna skattefilosofi — att skattesänkningar och pensionshöjningar är på något sätt självgenererande rent finansiellt. Propagandan ”sänk skatten och nya skatteinkomster flödar” är snarfager, förledande propaganda men en erbarmligt falsk melodi. Vore det rätt skulle vi med herr Bohman som försångare alla vandra in i reformernas rike utan att behöva betala för dem — de skulle så att säga betala sig själva. Jag tror att herr Bohman bör sjunga den vackra visan i enrum eller möjligen för en liten samling edsvurna trogna. I annat fall får han räkna med så högljudda protester att ingenting hörs av sången. Sven Ekström erinrade om att här har herr Bohman som ledare för moderata samlingspartiet deklinerat på ett alldeles uppseendeväckande sätt. Och det finns faktiskt anledning att understryka detta. Under 1940 och 1950-talens ekonomiska debatter, när det var andra högerledare, var man i det avseendet ganska konsekvent. Man höll på den gamla goda linjen att är det så att man kostar på sig reformer som blir permanenta och beständiga får man också se till att man har pengar till dem. Man hade den i och för sig riktiga finanspolitiska uppfattningen att även ett budgetsaldos omfattning och storlek spelar en roll när man bedömer finanspolitiken och ekonomin — någonting som moderna ekonomer, med bl.a. herr Burenstam Linder i den skolan, tydligen inte längre har någon känsla för.

När jag säger detta är det självfallet ingen deklassering av fåren i och för sig. Det är utmärkta djur, och vi är alla mycket tacksamma över att de svenska jordbrukarna driver den köttproduktionen; som konsumenter har vi alla stort utbyte av den. Jag skall inte beskylla herr Hermansson för att smita från notan. Herr Hermansson var faktiskt beredd att betala. Tyvärr valde han en valuta som inte är gångbar och kom således också på ett tidigt skede vid sidan om den mera allvarliga diskussionen. Det blev regeringspartiet och folkpartiet som politiskt förklarade sig villiga att följa upp löntagarnas intentioner dels om reformverksamheten, dels om hur den skall betalas — en reformverksamhet som bör kunna genomföras utan att vi bär bränsle till en inflationsrisk. Vi har nu klarsignal för en reformverksamhet trots dagens ansträngda ekonomiska läge. Och det är värt att notera därför att det är ett stort reformverk, dessa båda avgörande frågor, skattesänkningen och den pensionsförbättring som väl är ett radikalare tag i bl.a. omsorgen om de gamla i vårt land än vad som har hänt sedan 1946. Jag drar inte några längre gående växlar på uppgörelsen mellan regeringspartiet och folkpartiet än vad uppgörelsen i dess innehåll innebär. Men den är dock tillräckligt remarkabel för att jag efter 19 års debatter som finansminister om landets ekonomi gärna vill ge folkpartiet ett erkännande för politiskt kurage och samhällsansvar. Jag är personligen litet grand överraskad, men jag erkänner villigt att det är en glädjande överraskning. Herr talman! Jag vill sedan säga några ord direkt i anslutning till den tidigare debatten i dag. Herr Werners i Tyresö ganska uttalade surhet över den här uppgörelsen av bilateral karaktär har väl sina särskilda förklaringar, och dem känner herr Werner bättre än jag, men vi vet båda vad det är som ligger i botten. Herr Werner säger att vi kommer att få möta arbetarnas irritation över den här uppgörelsen. Jag är medveten om att vårt parti framför sig har en informationsuppgift som kan tarva en del arbete men som vi självfallet kommer att lägga ned mycken energi på. Herr Werner talade här om arbetarna. Jag tror att jag kan försäkra herr Werner att vi har möjligheter att tala om för arbetarna att vi har löst två svåra frågor på ett sätt som står i överensstämmelse med den reformistiska väg att ändra samhället och genomföra förbättringar som alltid varit socialdemokratins speciella framgångsväg. Herr Werner har, om jag skall tro de valstatistiska barometrarna, en väsentlig del av sina anhängare bland ungdomarna — en hel del av dem kanske är missnöjda — på våra universitet och högskolor. Men de är ju rent intellektuellt inte sämre utrustade än att om herr Werner vill hjälpa till med den här informationsverksamheten, så skall vi nog få även dem att förstå att det är bättre med en fågel i handen än tio i skogen och att det är bättre med praktiska resultat än med stora ord och later. Jag vill beröra ytterligare en fråga som har tagits upp i dagens debatt, nämligen den fråga varom riksdagen så småningom fram i natt skall votera: indexregleringen av skatteskalorna. Vi har till leda diskuterat själva problemställningen, och jag skall inte upprepa mig där. Så mycket är väl ändå alldeles klart, att om man accepterar en indexreglering av skatteskalorna har man därmed också accepterat en matematisk skattesänkning i samma procentsatser oavsett om vederbörande tillhör de lågavlönade, de medelavlönade eller de högavlönade. Nu har vi fått ett förslag från skatteutredningen, som har enats om utformningen av en ny skatteskala. Där bakom står alla de tre fackliga organisationernas representanter och även de politiska partiernas representanter. Efter en sådan bastant enighet om hur detta provisorium på skattepolitikens område skall utformas föreställer jag mig att det inte vore korrekt av finansministern och regeringen att göra några ändringar — i varje fall några ändringar att tala om — när förslag så småningom skall läggas på riksdagens bord. Jag är medveten om att en och annan kan ha sin fundering över huruvida fördelningen av skattesänkningen fått den utjämningsprofil som man kanske hade önskat. Jag tror att sådana funderingar finns inte bara inom mitt parti utan också inom centerpartiet. Finns det någonting kvar av centerpartiets skattepolitiska uppfattning att man bör skapa förutsättningar för och möjligheter till att i kommande definitiva utformningar av skatteskalorna lägga in en värdering av hur skattesänkningen skall slå med hänsyn till lägre inkomsttagare och högre inkomsttagare? Jag har i så fall fasligt svårt att få detta att gå ihop med den automatiska anpassningen efter index, där all sådan fri värdering helt enkelt är omöjliggjord, såvida man inte säger att man dels skall ha denna automatiska anpassning, dels ett utrymme därutöver för denna värdering. Men det kostar mycket mer pengar, och då uppstår alltid det problemet och den diskussionen. Jag vet att man inom oppositionen tidigare gärna har hänvisat till att det även på fackligt håll finns ett engagemang för en indexreglering av skatteskalorna. Vi kom i våra överläggningar med representanter för de fackliga organisationerna fram till att med den ambition som regeringen nu har visat genom reformeringarna av skatteskalorna har man inte längre samma uppfattning om det nödvändiga i att knyta fast det till den automatiska indexregleringen. TCO, som väl närmast drev den linjen, är numera helt tillfredsställt med att få en omprövning med jämna mellanrum och då ha friare möjligheter att göra den.

Man är medveten om att man kan ta ut formella lönehöjningar som är högre, men man har kommit fram till att en ersättning i skattefria pengar i form av en skattesänkning innebär värden, som det finns anledning att vara tillfredsställd med. Då har vi kommit in på den idé som väcktes från fackligt håll och fördes ut i praktisk verklighet under fjolåret, när vi lyfte ut folkpensionsavgiften från skattsedeln och sedermera tog med detta såsom ett element i de kommande löneförhandlingarna. Vi har från löntagarorganisationerna fått deklarationen att när nu riksdagen genomför en provisorisk skattesänkning under 1975 kommer det att spela sin väsentliga roll såsom ett element i avvägningen av löneutrymmen, då man vid kommande årsskifte förhandlar om ett nytt avtal. Detta uttalande är principiellt så intressant att det är värt att understryka. På något sätt ser jag det såsom ett fackföreningsrörelsens ansvarstagande för samhällsekonomin. Kombinationen ger oss fördelar, sett från inflationsbekämpandets synpunkt, som vid närmare eftertanke är värdefulla.

Här har vi kanske något av en dualism, men den är inte så överraskande.

Våra debatter med de fackliga organisationerna rörde sig från deras sida om önskvärdheten av att få ytterligare ett år på sig, och vår diskussion med arbetsgivarorganisationen rörde sig om behovet av två år för att få möjlighet att praktiskt reda ut de här frågorna. Så småningom hamnade vi i samförstånd med de fackliga organisationerna på den 1 juli 1976, men det är på en uttrycklig hemställan från ledningarna för de tre olika fackliga organisationerna, och det måste ju ändå ha den avgörande betydelsen. Därför vill jag föreslå herr Åsling att när han driver satsen att vi till varje pris skall sänka pensionsåldern redan den 1 januari 1976 så skall han inte bära ut att det innebär något slags hederlighet gentemot fackföreningsrörelsen att göra det, med åberopande av att de fackliga representanterna i utredningen varit med på det förslaget. De ansvariga fackliga ledningarna har uppfattningen att de behöver i vart fall ett halvår till för att klara ut de praktiska problemställningarna. Skall vi ha ettårsavtal, sade herr Burenstam Linder, om man nu driver linjen att skattepolitiken blir en integrerad del i de avtalsdiskussioner som förs mellan arbetsmarknadsparterna? Det är naturligtvis ett problem, och även det problemet har varit föremål för överläggningar vid våra diskussioner med arbetsmarknadsorganisationerna. Utan att ge mig in på några utläggningar om hur frågan skall lösas, för det är väl litet för tidigt, så tror jag att det finns praktiska möjligheter att klara ut detta även med utgångspunkten att man önskar komma fram till ett tvåårigt avtal. Vi har alla intresse av längre avtalsperioder än bara ett år.

Jag har numera läst inte bara i uttalanden från den borgerliga oppositionen utan också i långa artiklar av högt lärda professorer och docenter inom den respektabla nationalekonomiska vetenskapen att egentligen behöver man inte ha så stor respekt för om underskottet i statsfinanserna är si eller så stort. Man talar om något slags konsoliderad sektor. Man lägger ihop den statliga sektorn med den kommunala sektorn och, som man säger, socialförsäkringsssektorn. Man talar om att i AP-fonderna finns det ju en placeringsmöjlighet på 10 miljarder kronor varje år, och då har finansministern stora utrymmen för den händelse han skulle vilja underbalansera budgeten med t.ex. de 7 å 8 miljarder som de båda reformerna kostar. Det här är med förlov sagt en till ytterlighet abstrakt diskussion. Man behöver inte vara så särdeles sakkunnig i teorin för att komma underfund med att här är det ju bara teori och ingenting av praktisk verklighet. Det vore ju bra om finansministern, när han sköter sin budget, kunde kosta på sig reformer och utgifter i den förhoppningen att han har AP-sektorn med det sparande som ligger där att röra sig med. Det är klart att finansministern har möjligheter att ta sin upplåning i AP-fonderna, men vad ställer han då till för någonting? Han strandsätter den svenska industrin på de långa pengar som den får när AP-fonderna köper dess industriobligationer. Han strandsätter bostadsbyggarna när de skall avlösa byggnadskreditiven med inteckningslån. I dag ligger det nära 10 miljarder i oavlyftade byggnadskreditiv och väntar på avlyft. Vi har fått tvinga affärsbankerna, med mer eller mindre uttalat våld, att ta på sig 4 miljarder av detta belopp i form av avlyft, vilket de som affärsbanker traditionellt inte skall göra. Kommunerna skall låna pengar i AP-fonderna. Finansministern har lånat 3 miljarder där, men har inte vågat ta hand om mera för att inte strandsätta de andra områdena. Hur kan man då tala om den s.k. konsoliderade offentliga sektorn och däri inkludera AP-fonderna? Hur kan man leka med tanken att när man skall bedöma vad budgeten skall ha för balanssiffra så skall man ta in AP-fonderna i den bedömningen också? Det är helt orimligt. Såvida man inte har den uppfattningen — fast den inte är utsagd — att man skall låta finansministern finansiera sig i AP-fonderna, och sedan skall marknaden på något underligt sätt klara av de andra anspråk som i dag riktas mot AP-fonderna och som finansieras via AP-fonderna. Jag garanterar att med en sådan politik skulle som ett brev på posten komma en kraftig räntehöjning framför allt på de långa pengarna. Det är möjligt att det är detta man innerst inne är ute efter. Men där har vi andra värderingar och andra politiska bedömningar. Vi vill hålla ränteutvecklingen på kapitalmarknaden under kontroll därför att det betyder så fantastiskt mycket i den allmänna ekonomiska, penningpolitiska och även finanspolitiska bedömningen. Följaktligen måste vi helt enkelt se budgetsaldot såsom det saldo och det avsnitt i det här problemet som har att svara för vissa ting och AP-fonderna såsom det avsnitt som har att svara för andra ting och andra sektorer. Det finns ett vett i de här funderingarna om den s.k. konsoliderade offentliga sektorn. Det finns en konsekvens i detta — om man har en sådan situation att AP-fonderna icke kan placera sina pengar. Men hur har det varit där, ärade kammarledamöter? Är det inte på det sättet att under hela 1960-talet har vi haft en enorm, otillfredsställd kö av industrier som har velat ha AP-fondernas långa pengar? Vi har den stora balansen av oavlyftade byggnadskreditiv. Vi har haft en begränsning gentemot kommunernas upplåning därför att AP-fonderna inte har räckt till. De har inte räckt till för den långa upplåning som finansministern skulle ha önskat göra och som han i stället har fått göra i banksystemet, med de risker för uppladdning av likviditet och press i inflationistisk riktning som det innebär. Det är den enkla förklaringen. Ingen människa kan komma och säga att AP-fonden har stått med oplacerade pengar. Tvärtom. Under sådana förhållanden går det inte att göra den här storstilade sammanläggningen och föra teoretiska diskussioner om att finansministern övervärderar riskerna av att bara öka på den statliga upplåningen. Jag har velat säga detta för att ta ner det här litet komplicerade problemet på det enkla praktiska plan där det ändå i sista hand hör hemma. Herr Löfgren gav en eloge till handeln för att den var med på det öppna avdraget av den sänkta momsen. Följaktligen skulle man kunna inregistrera den verkliga effekten av momssänkningen. Jag är inte lika entusiastisk över verkningarna. Jag anser inte att jag behöver vare sig kritisera handeln eller ge den någon eloge.

I april månad satte vi som bekant in en momssänkning på 3 procent och förstärkte den med statssubventionerade prissänkningar på baslivsmedlen. Man kan naturligtvis säga att vi, om vi icke hade sänkt momsen, hade fått en förhållandevis större prisstegring under april, och det är möjligt att vi hade fått det. Anledningen till att jag lämnat denna redovisning, som skiljer sig från den som återges i finansutskottets betänkande, där skillnaden mellan de två månaderna anges vara 2 procent, är att jag velat visa att denna fråga inte är så klar och behändig att genomlysa i siffror. Jag skall sträcka mig så långt att jag säger att en i annat fall trolig prishöjning har blivit något mindre på grund av den treprocentiga momssänkningen. Men jag vågar mig inte på att precisera resultatet i procent eller i tiondelar av procent. För det har jag alldeles för svagt underlag. Herr Löfgren uttalade avslutningsvis sin tillfredsställelse över att man nu har kommit fram till att hålla stabiliseringspolitiska konferenser. Också jag kan uttala min tillfredsställelse över detta. Jag lägger kanske inte på denna punkt in lika mycket av värdering som herr Löfgren gör. Vi har nämligen på regeringshåll sedan åtskilliga år tillbaka haft regelmässiga konferenser med arbetsmarknadsparternas ledningar, dels om den ekonomiska situationen, dels om den reformverksamhet som legat i den politiska planeringen, dels naturligvis också om förutsättningarna, utrymmet och möjligheterna för de kommande avtalsrörelserna. Vad som skiljer sig i år är att vi utbyggt dessa konferenser till att omfatta även de politiska partierna. Det gav resultat tack vare att ett av de fyra oppositionspartierna kunde göra upp med regeringen, och man får vara glad för det. Det hade naturligtvis sett bättre ut om vi allesammans hade varit eniga, men det låg nu inte inom möjligheternas gräns. Jag avstår helt från att spekulera för framtiden om detta. Jag inskränker mig till att säga att uppgörelsen skall värderas med utgångspunkt i det innehåll den har. Det vore felaktigt att dra några slutsatser för framtiden. Det är kanske inte heller min uppgift att göra det.

Jag tror att jag väl har hållit mig inom den anmälda tiden, och i så fall bör herr talmannen hålla mig räkning för detta, eftersom jag så många gånger tidigare ogenerat har dragit över den tillmätta tiden.

Herr talman! Investeringsverksamheten är alltför konjunkturbetonad, slog finansministern fast, och det finns, sade han, en vetenskaplig förklaring till att det är på det viset. Men om det har gjorts systematiska studier som visar att den där rörelsen finns, då visar det ju samtidigt att man måste ha en ekonomisk politik som är inriktad på att motverka denna utveckling. Man kan inte bara i lugn och ro sätta sig ner och gräla över att det förhåller sig på det sätt som man tycker sig kunna konstatera. Att det är svårt att göra prognoser som kan ligga till grund för de olika utbyggnadsbeslut som man skulle vilja fatta måste ju herr Sträng själv vara medveten om, eftersom han faktiskt ofta gör tokiga prognoser. Dessutom har väl den offentliga planeringen ofta visat att de prognoser och förutsägelser som där görs är tokiga. Se på universitetsväsendet! Man räknade med att det skulle byggas ut på ett visst sätt, men så blev inte tillströmningen av studenter sådan som man hade trott. Och på bostadssidan är det på precis samma sätt. Jag tycker att den offentliga planeringen visar hur svårt det är att göra upp planer inom företag och på andra håll, och jag upprepar: Det är därför det verkligen behövs en ekonomisk politik. Herr Sträng säger att företagen borde ha utnyttjat alla de stödåtgärder som sattes in — bidrag och avdrag av olika sorter och slag. Men inträffade inte den väsentliga investeringsnedgången inom industrin i småföretag, som inte kunde tillgodogöra sig alla dessa olika avdrag, därför att de inte hade några vinster som gjorde att de kunde utnyttja investeringsavdragen? Finansministern frammanade en bild av eget stort ansvar och höll en lång föreläsning om underskott och överskott i budgeten.

Det gäller helt bortsett från om det är budgetunderskott som härskar i de offentliga finanserna eller inte. Detta är en mycket enkel sanning, herr Sträng, och den är grundvalen för all konjunkturpolitik. Vi behöver inte komplicera det hela med utläggningar om huruvida AP-fondens pengar är utlånade eller inte, utan kvar står: Om man har outnyttjade resurser fordras det att man sätter in en stimulerande ekonomisk politik.

Herr talman! Jag är inte riktigt säker beträffande på vilka grunder finansministern åberopade konsumentprisindex i försöket till värdering av mervärdeskattesänkningen. Statistiska centralbyråns senaste rapport talar om, att index från mars till april i år har sjunkit med 0,5 procent. Men ser man det hela specificerat på skilda varugrupper, finner man t.ex. att livsmedelsindex har sjunkit 3 procent. Då bör man också vara berättigad till påståendet att mervärdeskattesänkningen har haft en betydande positiv effekt på prisutvecklingen hittills. Finansministern talar om centerns syn på finansiering av reformer. Jag är litet förvånad över att han inte vill acceptera, att vår klara utfästelse att ta ansvaret för finansieringen av reformer som vi hjälpt till att driva fram och givit vår anslutning till markerar en tillräcklig omsorg om samhällsekonomin. När man sedan för ett resonemang om att man måste ha totalfinansieringen klar redan från början, så innebär detta i realiteten att man avhänder sig möjligheten att låta finansieringen av reformer ingå i en aktiv stabiliseringspolitik. Det är detta som jag inledningsvis karakteriserade som fastlåsning och dålig ekonomisk politik. När det gäller centerns syn på pensionsåldern har vi inte kritiserat de fackliga rörelserna för deras ståndpunktstagande i frågan. Vi har bara sagt att vi står fast vid den uppgörelse som de politiska partierna träffade i pensionsålderskommittén. Vi beklagar att socialdemokratin hoppat av från den uppgörelsen. Det måste innebära, herr finansminister, att man också ifrågasätter den sakliga grunden och de slutsatser beträffande det tekniska genomförandet av reformen som pensionsålderskommittén har dragit. Vi gör det inte, och vi står fast vid denna utfästelse till socialt eftersatta grupper i samhället.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att herr Sträng nu har ett något vänligare tonfall när han bedömer handelns samhällsansvar i momssänkningshanteringen.

Det är en helt annan sak om det måste ske prisökningar. Då hör det väl till andra samhällsorgans uppgifter att se till att de inte blir oskäliga. Om den saken inte fungerar, så är det väl inte handelns fel. Jag tror att det helt enkelt inte går — även om man försöker med herr Strängs skicklighet — att trolla bort effekten av att momssänkningen verkligen har fungerat.

Då skall man väl lägga politiken efter det. Ja, det är ju det vi har gjort. Vi har skapat stimulansmöjligheter så att industrierna kan investera under lågkonjunkturen för att vara parata att leverera när högkonjunkturen kommer.

Det är alltså möjligt att man har lärt sig en del och att vi kommer litet närmare en riktig lösning. Jag utgår ifrån att helt kan man aldrig lösa problemet. Och herr Burenstam Linder har väl knappast uppfattningen att det är den socialdemokratiska regeringen som skall ta hand om den svenska industrin, eftersom den socialdemokratiska regeringen mycket bestämt anser att man bör investera i jämn takt, oberoende av konjunkturerna. Herr Åsling kommer tillbaka och säger att han beklagar att socialdemokraterna har hoppat av överenskommelsen om att 65 års pensionsålder skall inträda inom folkpensioneringen den 1 januari 1976. Jag förstår inte det resonemanget. Det finns en skattekommitté som har uttalat sig för detta. Men när de av saken berörda organisationerna ber att få en respit för att kunna klara av sina problem förhandlingsmässigt och man går dem till mötes, är det att hoppa av en överenskommelse? Det är ju rena argumentnöden då herr Åsling kommer med den beskyllningen. Till herr Löfgren vill jag slutligen säga att det är möjligt att husmor är tillfredsställd när hon står framför skyltfönstret. Hon ser att så och så högt var priset tidigare, men man har reducerat det gamla priset med 3 procent och så går hon in och handlar. Jag menar att hon har rättighet att vara tillfredsställd, om det är på det sättet att det inte har hänt någonting innan den där prissänkningen skedde. Men man har ibland en känsla av att det skett prishöjningar, varför dessa sänkningar via momsen många gånger haft en rent optisk funktion att fylla. Jag vill inte säga att detta har varit genomgående, Men jag har hört mig för litet med husmödrar som kollar sina inköp och följer priserna vecka för vecka, och då har det visat sig att det finns ett visst underlag för denna misstanke.

Herr talman! Herr Sträng förklarade att regeringen har anpassat politiken efter konjunkturrörelserna, och jag vill inte förneka det. Men regeringen har inte gjort det i tillräckligt hög grad. Ty i så fall skulle regeringen 1971, när den borgerliga oppositionen gemensamt drev kravet på en mera aktiv konjunkturpolitik, ha vidtagit ytterligare åtgärder. En anledning till att det har förekommit rörelser i investeringarna har också varit att de mindre företagen med dålig lönsamhet inte har kunnat utnyttja de åtgärder som regeringen vidtagit. Storföretagen har kunnat göra det, och de har också haft en mycket jämnare investeringsutveckling. Jag delar helt herr Strängs uppfattning att den socialdemokratiska regeringen inte bör ta hand om företagen, utan en regering — vilken den än är — bör i stället sköta den ekonomiska politiken. Och en anledning till att vi tycker att regeringen inte skall ha hand om företagen är den, att det så klart har visat sig att redan den mindre uppgiften att bara sköta den ekonomiska politiken har varit så svår. Vad sedan statsfinanserna angår är det faktiskt här inte fråga om att de borgerliga för närvarande skall svära på den socialdemokratiska idén att varenda utgiftsökning man beslutar om skall förutsätta en ytterligare skattekrona. Jag vill ställa en fråga till herr Sträng. Om man genom att sköta politiken bättre får en ekonomisk tillväxt i samhället som gör att staten tjänar någon miljard extra i skatteinkomster, menar herr Sträng då att man inte kan använda denna miljard till någon reform utan att samtidigt höja skattesatserna? Vad vi har velat peka på är att man under en femårsperiod framför sig kan se hur de statliga inkomsterna av olika anledningar kommer att öka. Och då vill vi inte skriva under att man nödvändigtvis, bara för att herr Sträng tycker det, samtidigt skall höja skatterna när man använder dessa nya pengar. Vi vill använda de pengar som kommer in på det sättet bl.a. till ett systematiskt försök att sänka skatterna, i stället för de panikartade reträtter som nu företas. Och en metod att få en sådan systematik vore att införa indexreglering. Herr Sträng sade också att en permanent reform fordrar en permanent finansiering. Då undrar jag: Hur var det i mars i år? Då ökade regeringen t.ex. matsubventionerna av konjunkturpolitiska skäl och plockade bort byggmomsen. Var detta en permanent reform? I så fall syndade regeringen mot den nu så starkt hyllade läran att varje reform skall skattefinansieras. Såvitt jag minns ökade man inte skatterna i mars, när dessa permanenta utgiftsökningar genomfördes. Någonstans måste det därför vara fel i herr Strängs tankegång.

Herr talman! Finansministern tyckte att jag använde hårdragna argument när jag talade om att socialdemokratin hade hoppat av överenskommelsen i pensionsålderskommittén, men jag konstaterade bara faktum. Och jag har inte tagit ställning till löntagarorganisationernas synpunkter. Jag förmodar att de utifrån sina perspektiv hade skäl som berättigade dem att ändra inställning. Men för centern, som under många år drivit denna fråga, var det av principiella skäl omöjligt att ge avkall på detta gamla krav på social rättvisa. Jag beklagar att socialdemokraterna nu överger den linje som pensionsålderskommitténs ledamöter så sent som för några månader sedan var ense om. Och man gör det utan att i den offentliga debatten i varje fall närmare analysera vad som var fel i pensionsålderskommitténs enhälliga förslag. Vilka av dess tekniska överväganden är det som nu visat sig inte hålla måttet? Det borde man utförligt ha redovisat. Det har bl.a. sagts i betänkandet att det är tekniskt svårt att höja pensionen per den 1 juli och att det var en av anledningarna till att pensionsålderskommittén förordade att höjningen skulle göras från början av kalenderåret 1976.
Herr talman! Mot bakgrund av att herr Sträng så energiskt bekämpade förslaget att använda en momssänkning som konjunkturpolitiskt instrument men sedan fick ge vika, kan man förstå att herr Sträng söker förringa momssänkningens verkningar. Men det borde inte herr Sträng få ta till förevändning för att fortsätta att insinuera att handeln först höjer priserna och sedan anger att man drar av 3,41 procent i kassan, i avsikt att lura allmänheten. Det är en grov beskyllning mot den ansvarskännande handeln i vårt land. Jag har alltför många effektiva bevis för att det inte har fungerat på det sättet för att kunna acceptera att en sådan beskrivning görs i Sveriges riksdag.
Herr talman! Herr Burenstam Linder anser — med en efterklokhet som är lätt att prestera — att regeringen borde ha handlat på annat sätt 1971. Så sent som i november-december månad 1970 röstade vi alla i riksdagen för en skärpning av finanspolitiken, på grund av den överkonjunktur med inflationsrisker som vi upplevde 1970. Under 1971 hade vi en avtalsrörelse som var ytterligt besvärlig. Någon gång före midsommar — den 22 eller 23 juni — träffades det avtal som avgjorde hur lönebildningen skulle te sig framöver. Jag tror inte att någon regering hade varit beredd att springa in med några aktiva politiska åtgärder i denna osäkra situation. När löneuppgörelsen var färdig kunde man fundera på det. Och vi räknade nog alla med att löneuppgörelsen skulle sätta fart på konjunkturen. Vi var inte på det klara med att några sådana åtgärder behövdes förrän 1972. Det var då vi gick in. Det är alltid lätt att vara efterklok. Men även om den politik som herr Burenstam Linder så flitigt kritiserar inte förde någonting annat med sig, så skapade den ändå en sådan säkerhet inför dagens påfrestningar att vi nu kan diskutera dessa frågor i lugn och ro och på ett helt annat sätt än vi i annat fall skulle ha kunnat göra. Jag vill till herr Burenstam Linder också gärna säga att jag tyvärr tror att både subventionerna av matpriserna och statsstödet till bostadspolitiken har karaktären av permanenta inslag i vår politik, i varje fall under den tid vi nu kan överblicka. Till herr Åsling vill jag säga att jag inte tycker att man skall låta principerna väga så tungt att man avvisar en enhällig framställning från löntagarna här i landet med att säga: Vi kan inte gå er till mötes, för vi har våra principer.